Fru talman! Jag skall i mitt inlägg beröra den del av propositionen som behandlar beredskapsarbeten. Föredragande statsrådet säger att arbetsmarknadskungörelsen skall ändras så att beredskapsarbeten normalt inte kommer att erbjudas ungdomar under 18 år. Det här förslaget har väckt stor oro hos många, vilket har framgått av pressen, av skrivelser till utskottet och av debatten tidigare. Arbetsmarknadsläget är synnerligen besvärligt på många håll i landet, och den föreslagna förändringen i fråga om beredskapsarbeten inger, som jag sade, självklart stor oro. Pressen kritiserar regeringen för att den, när statskassan sinar, drar in beredskapsarbeten, vilket drabbar de sämst ställda. Åtgärden betyder ökad arbetslöshet och utslagning i många kommuner, vilka redan i dag är hårt drabbade av arbetslöshet. I mitt eget hemlän står över 20 96 av ungdomar mellan 16 och 25 år utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I Gällivare kommun är siffran 29,2 96, i Kiruna 25,3 och i Övertorneå 25,1 20. Det är en högst onormal situation. Dessutom beräknas ungefär 4000 ungdomar gå ut grundskolan och gymnasieskolan samt lämna militärtjänstgöringen denna vår. Det är mot bakgrund av den situationen som man får göra sina bedömningar. Läget är alltså mycket besvärligt. Inga enkla lösningar står till buds. Det krävsinsatser för att öka sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden, vilket vi socialdemokrater har framhållit upprepade gånger. Arbetsmarknadsministern varnade för en situation där beredskapsarbetena skulle bli ett reguljärt alternativ. Men det blir de bara om arbetsmarknaden och sysselsättningssituationen fortsätter att vara såsom vi i dag upplever den på många håll i landet. Kritiken mot regeringsförslaget beror på att det inte överensstämmer med eller återspeglar många människors verklighet. Beredskapsarbete är ingen normal företeelse och får inte heller betraktas som en sådan. Målet måste vara att alla skall kunna arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. I dag finns det inte praktiska möjligheter till det. Det är både naturligt och normalt att människor blir oroliga när ungefär 350 milj.kr. för beredskapsarbeten bantas bort. Åtgärden drabbar de mest utsatta grupperna i samhället. I lokalpressen har det påståtts — bl.a. från borgerliga ledamöter i arbetsmarknadsutskottet — att regeringens förslag har missförståtts. Det säger alltså ledamöter som själva i utskottet har skrivit under på att vi måste räkna med att det blir svårt att tillämpa de nya utbildningsprogrammen fullt ut redan i höst eller ens under kommande läsår. De har gjort bedömningen att vi får räkna med att beredskapsarbeten kommer att behövas under de närmaste åren. Detta är en helt annan tolkning än den propositionen gör, alltså att det skall finnas vissa begränsade möjligheter att erbjuda 16—17 åringar arbetslivserfarenhet genom beredskapsarbeten. Nu vill jag fråga utskottets talesmän: Vad är det som avgör om man skall få utnyttja beredskapsarbeten? Är behovet avgörande eller vilka kriterier ställs? För att undvika missförstånd är det väldigt viktigt för mig att få svar på dessa frågor. Oron i våra kommuner är väldigt stor. Många kommuner har utarbetat program, där man erbjuder ungdomarna i första hand utbildning, i andra hand utbildning kombinerad med praktik och i sista hand beredskapsarbeten. Beredskapsarbeten har alltså varit en sista utväg, om det inte går att på något annat sätt aktivera ungdomarna. Det finns kommuner som inte kommer att klara av att genomföra sina program, om de inte får statsbidrag i beräknad omfattning. Här kommer man åter in på kommunernas möjligheter att i tid planera. Exempelvis Kiruna kommun har skrivit till utskottet och redogjort för sitt program för det kommande halvåret. Där har man räknat med 15 milj.kr. till arbeten för arbetslösa ungdomar. De skulle sysselsätta ungefär 350 ungdomar. Samtidigt framhåller Kiruna kommun att man har ett mycket besvärligt arbetsmark nadsläge med hög arbetslöshet. Får man inte dessa beredskapsmedel, kan man inte heller genomföra sitt program. Jag vill åter fråga utskottets talesmän: Kommer de kommuner som har planer för att klara ungdomsarbetslösheten och har räknat med beredskapsmedel såsom ett led att få dessa medel? Är behovet av insatser avgörande? Fru talman! Socialdemokraterna har i olika sammanhang hävdat att vi inte kan lösa våra framtida sysselsättningsproblem med beredskapsarbeten. Jag upprepar det som andra har sagt tidigare. Så länge vi inte har andra möjligheter, är dock beredskapsarbeten ett alternativ. Det största slöseriet med våra resurser är att låta ungdomarna passiviseras. Det gör de ganska snabbt om de går sysslolösa. Socialdemokraterna har alltid vetat utbildningens värde och även kämpat för att förbättra utbildningens möjligheter. Men det måste finnas möjligheter till insatser av typ beredskapsarbeten såsom en utväg i de fall man inte genom utbildningsinsatser och anställning på den öppna marknaden kan klara ungdomarna. Vår viktigaste uppgift är att fånga in och aktivera ungdomarna, innan de hinner bli passiva och märkta av arbetslösheten. Fru talman! Jag skall i detta fall också något beröra riksyrkesskolornas roll i framtiden. Det finns fyra riksyrkesskolor i vårt land. Med anledning av den förändring som nu skall ske beträffande arbetsmarknadsutbildningen för ungdomar vill jag ställa några frågor till utskottets talesmän: Kommer denna förändring att drabba riksyrkesskolorna? Dessa skolor tar ofta emot elever direkt från grundskolan och fångar upp en del av dem som av olika anledningar inte är motiverade för eller inte kommer in på gymnasieutbildning. Kommer detta förfarande att bli möjligt även i framtiden? Arne Andersson i Gamleby kommer att anföra flera synpunkter på riksyrkesskolorna, men eftersom detta är ett mycket aktuellt ämne i vårt län har jag ställt dessa frågor. Jag hoppas att jag får svar på dem. Från socialdemokratiskt håll har vi i olika sammanhang efterlyst en samlad regeringspolitik. Här har vi återigen ett bevis på bristande samordning. Inte ens utskottets majoritet tror att förutsättningar finns att fånga in alla ungdomar i utbildning. Ändå ansluter man sig till propositionens förslag om att ändra arbetsmarknadskungörelsen så att ungdomar under 18 år bara i undantagsfall skall få möjlighet till beredskapsarbete. Genom att rösta på den socialdemokratiska reservationen bidrar man till att inte förvärra en redan besvärlig situation. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Att ungdomsarbetslösheten är ett mycket allvarligt problem för vårt samhälle är någonting som vi bara alltför ofta tvingats konstatera, bl.a. från riksdagens talarstol. Vi vet att arbetslösheten i dag är ca tre gånger större bland tonåringar än bland arbetstagare i allmänhet. Det här är allvarligt, därför att arbetslöshet alltid är en allvarlig och svår situation och också därför att arbetslöshet som inledning på ens yrkesverk samma liv kan sätta särskilt djupa spår. Därför är det särskilt viktigt med insatser för att komma åt ungdomsarbetslösheten och göra den så liten som möjligt. Jag tycker att Anna-Greta Leijon i sitt anförande tidigare i dag sade många tänkvärda ord om bakgrunden till den stora ungdomsarbetslösheten. Hon konstaterade att det i vårt samhälle i dag inte finns särskilt många arbetstillfällen som är anpassade för 16-17-åringar. När de slutar grundskolan har de ofta inte de kvalifikationer som arbetsgivarna kräver. Hon konstaterade också att det finns ett krav på att ungdomarna skall vara, som hon uttryckte det, lönsamma redan från första början. Det är numera svårt att kunna gradvis vänjas in på arbetsmarknaden. Den bakgrundsteckningen tycker jag är riktig, och jag vill gärna instämma i den. Anna-Greta Leijon konstaterade också att beredskapsarbeten inte är någon bestående lösning på ungdomarnas sysselsättningsproblem, och det är naturligtvis helt riktigt. Beredskapsarbete blir ofta bara en temporär lindring, som sedan kanske leder till ny arbetslöshet när beredskapstiden är över. Vad som behövs är utbildning, som ger ungdomarna bestående förutsättningar att få permanenta jobb. Detta är vi eniga om. Jag tror att vi också är eniga om att inbyggd utbildning på arbetsplatserna är ett mycket bra komplement till gymnasieskolan i övrigt. Hela det synsättet finns det en massiv enighet omkring här i kammaren, och man kan fråga sig vad vi egentligen bråkar så förfärligt om. Ja, låt oss försöka komma underfund med socialdemokraternas kritik mot regeringsförslaget. Kritiken är så omfattande att man gör någonting så ovanligt som att kräva avslag på hela propositionen. Kritiken handlar framför allt om två saker. Den första är misstanken att den utbildning som regeringen föreslår, den s.k. 40-veckors yrkesintroduktionen, inte kommer att fylla kvalitetskravet. Den frågan har behandlats i utbildningsutskottet, och jag tycker att företrädare för utskottets majoritet har bemött det påståendet ganska effektivt.

Den andra huvuddelen av kritiken är, milt uttryckt, märklig. Vad socialdemokraterna kräver är att beredskapsarbetena inte skall begränsas förrän man har tillgång till de utbildningsplatser som skall komma i stället. Detta, fru talman, är en självklarhet. Det är alldeles uppenbart att alla egentligen är eniga också på denna punkt. Det framgår klart, om man bekvämar sig till att läsa proposition 145. På s. 21 i propositionen säger statsrådet Mogård: ”Detta” — dvs. begränsningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna — ”måste naturligtvis ske i den takt som gymnasieskolan klarar av att ta emot den nya gruppen av ungdomar. Man bör därför vara medveten om att det kan behövas en övergångstid för att de lokala skolmyndigheterna skall hinna planera och förbereda de nya utbildningsinsatser som är nödvändiga.” Beredskapsarbetena skall alltså inte dras in, förrän det finns tillräckligt antal utbildningsplatser. På s. 15 i propositionen säger statsrådet Wirtén: ”Detta innebär att det även under det kommande läsåret kan komma att finnas visst behov av arbetsmarknadspolitiska insatser såsom beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Omfattningen av dessa blir beroende av hur kommunerna lyckas med olika slag av insatser inom ramen för gymnasieskolan.” Än en gång bekräftas alltså att beredskapsarbetena inte skall dras in förrän utbildningsplatser kan erbjudas i stället. Eftersom detta inte ens tycktes ha nått ut till socialdemokraterna här i riksdagen, väckte jag och några partivänner en motion för att göra det möjligt för arbetsmarknadsutskottet att ännu tydligare klargöra detta i och för sig självklara faktum. I den motionen slogs fast att vi måste se till att vi har beredskapsarbeten tillgängliga i den utsträckning som dessa inte kan ersättas med utbildningsplatser. Denna motion föranledde även arbetsmarknadsutskottets majoritet att slå fast att beredskapsarbeten måste anordnas till dess tillräckligt antal utbildningsplatser kan erbjudas ungdomarna. På s. 11 i arbetsmarknadsutskottets betänkande skriver utskottet med anledning av motionen: ”Utskottet har redan i den föregående framställningen betonat att möjligheterna att begränsa arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten för ungdomar i åldern 16-17 år hänger samman med i vilken takt gymnasieskolan kan ta emot den nya gruppen ungdomar. Man måste räkna med att det kan bli svårt att börja tillämpa de nya utbildningsprogrammen fullt ut redan i höst eller ens under det kommande läsåret. Självfallet får detta inte leda till att ungdomar i detta övergångsskede ställs utan meningsfull sysselsättning. Åtminstone det närmaste året får man därför räkna med att beredskapsarbeten kommer att behöva anordnas för denna grupp ungdo Efter att ha läst allt detta måste man ställa frågorna: Är socialdemokraterna här i riksdagen blinda? Kan de inte läsa innantill? Vad de efterlyser står ju i propositionen och i utskottsbetänkandet. Man måste fråga: Är socialdemokraterna döva? Vi har nämligen försökt att också muntligen förklara detta för de socialdemokratiska företrädarna, dels under utskottsbehandlingarna, dels här i kammardebatten i dag. Men trots detta återkommer socialdemokraterna gång efter gång till påståendet att det är slut med beredskapsarbetena den 1 juli och att en mängd människor ställs utan meningsfull sysselsättning. Kan det möjligen vara så, att socialdemokraterna helt enkelt har trott sig finna en tacksam angreppspunkt för att komma åt regeringen som de inte vill släppa bara för att de upptäcker det pinsamma faktum att vad de säger inte stämmer med verkligheten? För mig är det ett mysterium hur man kan blåsa upp en omfattande kampanj baserad på en föreställning som inte har stöd vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Det är naturligtvis skickligt av socialdemokraterna att kunna sprida det här missförståndet till så vida kretsar som man har gjort. Men att bygga upp sin politiska propaganda på helt felaktiga beskrivningar av vad ett regeringsförslag innebär tycker jag inte är en metod som manar till efterföljd. Jag hoppas att vii den här debatten har kunnat klargöra att det förslag som kammaren nu har att ta ställning till inte innebär att möjligheterna till beredskapsarbeten för ungdomar i 16-17-årsåldern upphör fr.o.m. den 1 juli; beredskapsarbetena skall inte begränsas förrän man kan ersätta dem med utbildningsplatser. Med detta, fru talman, vill jag yrka avslag på reservation 1 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25. I samma betänkande behandlas också en del andra frågor som förts fram av socialdemokraterna. De föreslår att ett stöd införs som stimulerar arbetsgivarna att erbjuda beredskapsarbetande ungdom under 20 år fast anställning. Denna åtgärd är uppenbarligen tänkt som en tillfällig insats. Propositionen innehåller ett liknande förslag, men det förslaget gäller 16—17-åringar, för vilka man försöker skapa möjligheter till fast anställning genom ett särskilt stöd till arbetsgivarna. Vi tycker därför att det socialdemokratiska förslaget är tillgodosett på den viktigaste punkten när det gäller de känsligaste grupperna. Socialdemokraterna begär i motion 994 en definition av begreppet praktikanställning, och det är väl i och för sig önskvärt att en sådan definition görs. Frågan har prövats av sysselsättningsutredningen, och nu studerar anställningsskyddskommittén hur man på bästa sätt kan utforma en sådan definition. Enligt gammal god sed här i riksdagen bör vi naturligtvis avvakta kommitténs förslag innan vi tar ställning. Därför sluter vi inte upp bakom socialdemokraternas förslag på den punkten. Vidare framför socialdemokraterna ett förslag om att man genom främjandelagen skall kunna ålägga arbetsgivare att ta emot praktikanter. Enligt vår uppfattning har samhället goda möjligheter att i kontakt med företag, arbetsmarknadsorganisationer osv. få fram praktikplatser. Vi tror att man i så stor utsträckning som möjligt bör undvika att ta till obligatorier — framför allt av hänsyn till praktikanterna. Att kvotera in praktikanterna på arbetsplatser genom tvångsmedel kan inte vara det bästa sättet att skapa goda arbetsförutsättningar för dem. I stället måste vi fortsätta arbetet med att försöka lösa frågan på frivillighetens väg. Därför har utskottsmajoriteten inte heller velat stödja det förslaget från socialdemokraterna. Till sist föreslår man också riktade informationsinsatser när det gäller arbetsgivarna, eftersom man anser att dessa ofta missuppfattar vad anställningsskyddslagen innebär och eftersom den missuppfattningen leder till att arbetsgivarna drar sig för att anställa ungdomar. Det kan vara riktigt att det förekommer en del missuppfattningar på den punkten. Enligt vår uppfattning är det arbetsmarknadsverkets uppgift att se till att arbetsgivarna kontinuerligt får sådan information. Vi har för vår del fullt förtroende för arbetsmarknadsverket när det gäller den uppgiften. Därför anser vi att det inte finns anledning att från riksdagens sida ta initiativ till några särskilda åtgärder på den punkten. Med detta yrkar jag avslag på reservation 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag konstatera att det förslag som vi nu har att ta ställning till innebär en viktig åtgärd som syftar till att råda bot på det som utgör det största problemet för de ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden, nämligen deras bristfälliga yrkesutbildning. I det hänseendet utgör förslaget en viktig reform. Det har riktats en omfattande kritik mot förslaget, men när vi studerar kritiken närmare upptäcker vi att den i mycket stor utsträckning beror på att man har missförstått förslaget, att man har studerat propositionen mycket slarvigt. Förmodligen har man i många fall bara läst sammanfattningen, som redaktionellt sett kanske inte är så väl utformad att allt framgår. Jag tror att vi egentligen hade kunnat anta detta förslag med mycket stor enighet. Det stora slagsmålet om beredskapsarbetena är i varje fall en stor såpbubbla som vid närmare beröring spricker. Jag vill, fru talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Pär Granstedt säger att det är socialdemokraterna som har försökt blåsa upp en kritikstorm i denna fråga, men det är faktiskt så, att kritiken beror på skrivningen i propositionen. Jag citerade litet ur denna. Det har ju klart sagts ifrån att man kommer att förändra arbetsmarknadskungörelsen, så att det inte blir så stora möjligheter för ungdomar under 18 år att få beredskapsarbete. Man får komma ihåg att socialdemokraterna alltid har betraktat beredskapsarbetena som en nödfallsåtgärd, även om denna nödfallsåtgärd har ökat i omfattning under de senaste åren och då inte bara när det gäller ungdom utan även beträffande vuxna. Det är alltså skrivningen i propositionen som är anledningen till oron. Jag har ställt frågor till utskottets talesman. Kan de kommuner som har sina beredskapsplaner klara, och där man har räknat med att i viss utsträckning få beredskapsmedel, också få dessa pengar? Är det behovet som är avgörande? Detta svarar inte Pär Granstedt på. Han berörde inte heller frågan om huruvida riksyrkesskolorna i framtiden kommer att kunna bedriva sin verksamhet. Men Pär Granstedt har ju en chans att svara på dessa frågor.
Fru talman! Man kan ju komma långt med citatteknik. Bedömer man propositionen enbart på basis av de citat som socialdemokraterna väljer att komma med, blir bilden kanske inte särskilt smickrande. Men så kan man ju inte gå till väga. Skall man ge en bild av propositionen, måste man ju gå igenom propositionens innebörd i dess helhet och inte bara vissa noggrant utvalda stycken som man föredrar att citera. Jag har också citerat propositionen, Frida Berglund. Det gäller de avsnitt där det klart och tydligt framgår att man inte avser att dra undan beredskapsarbetena förrän man i stället har hunnit bygga ut utbildningen. Varför Frida Berglund och övriga socialdemokrater systematiskt har förtigit dessa delar av propositionen får bli en fråga mellan dem själva och deras samvete. Fru talman! Sedan frågade Frida Berglund vad som skall avgöra frågan om beredskapsarbetena — om det är behoven eller ej. Ja, är svaret på den frågan. Även detta framgår, om man läser propositionen. Frågan är hur snabbt man i stället kan bygga ut utbildningen. Det är de behov som kvarstår som avgör i vilken utsträckning man skall använda andra arbetsmarknadspolitiska medel, t.ex. beredskapsarbeten. Detta innebär också, att om exempelvis Kiruna kommun har behov av beredskapsarbeten, därför att man inte hinner ordna ett erforderligt antal utbildningsplatser, har man också möjlighet att få beredskapsarbeten. Detta är ganska självklart. Jag tror alltså att Frida Berglund talar om konstruerade problem. Beträffande riksyrkesskolor vill jag säga att frågan inte behandlas i betänkandet, men jag ser inte någon anledning till att de inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet.
Fru talman! Pär Granstedt säger att jag har citerat fel ställe i propositionen — Om jag inte missförstod honom. Men om jag ser efter vad utskottsmajoriteten har skrivit finner jag att ni har tagit upp detta och sagt att det inte finns några möjligheter att till nästa läsår klara av att få fram tiilräckligt antal utbildningsplatser. Men ni har inte satt någonting annat i stället. Ni har lagt fram förslag om en förändring, och det betyder för oss — och för alla andra som läser det — en minskning av insatserna. Det beror på att vi i alla sammanhang har sett beredskapsarbeten som en nödfallsåtgärd som vidtas i sista hand. Ni gör en bedömning och tar bort en bit — men ni sätter inte dit någonting annat i stället. Och nu försöker Pär Granstedt slingra sig undan, men jag är ändå tacksam över en sak, och jag vill upprepa det, nämligen att det är behovet som är av avgörande betydelse. Det kommer man långt med om man också lever efter Pär Granstedts löfte.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå Frida Berglunds påstående att vi inte sätter någonting annat i stället när vi konstaterar att man inte fullt ut hinner bygga ut den här utbildningen till hösten. Det tycks också vara vissa svårigheter att läsa utskottets betänkande. Där står det nämligen: ”Självfallet får detta inte leda till att ungdomar i detta övergångsskede ställs utan meningsfull sysselsättning. Åtminstone det närmaste året får man därför räkna med att beredskapsarbeten kommer att behöva anordnas för denna grupp ungdomar.” — I den mån man inte får fram utbildning skall vi alltså ha beredskapsarbeten. Det är vad vi sätter i stället, och det är precis det som socialdemokraterna efterlyser. När vi säger detta stöder vi oss på uttalanden som görs av statsråden Wirtén och Mogård i den här propositionen -— uttalanden som socialdemokraterna systematiskt har förtigit när de har gått ut och diskuterat vad det här förslaget innebär.

Fru talman! Dagens debatt har föregåtts av en lång och nyttig prövning av regeringens proposition. Att röster ur olika partier har dömt ut förslaget vet vi alla. Den aktive folkpartisten i Umeå som tillika var arbetsförmedlare lät uppgiven när han konstaterade att den borgerliga regeringens förslag skulle försämra hans möjligheter att skaffa de svagaste i samhället något att göra. Det finns inte många som ger regeringens förslag betyget godkänt. Jag vill citera vad borgarrådsberedningen i Stockholms kommun har sagt. Det är också ett svar på statsrådets Mogårds litet kryptiska påhopp på John-Olle Persson. Man säger i en promemoria från borgarrådsberedningen följande: ”TI Stockholms kommun pågår sedan några år ett målmedvetet arbete med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gäller åtgärder inom utbildning, beredskapsarbeten, sociala och uppsökande insatser m.m. Ett särskilt program för åtgärder för ungdomsarbetslösheten har fastlagts.” Jag skall referera något mer ur den här promemorian, i skilda delar. Man fortsätter: ”Vad gäller inbyggd utbildning och lärlingsutbildning förekommer detta redan nu i relativt stor omfattning i Stockholms kommun. Problem finns redan nu att skaffa ett tillräckligt antal praktikplatser. Dessutom finns svårigheter att med nuvarande resurser klara kontroll och uppföljning av utbildningsinnehållet på ett tillfredsställande sätt.” Jag vill, fru talman, fortsätta att referera något ur den här promemorian. Man säger: ”Uppskattningsvis finns det 450-500 ungdomar i åldern 16-17 år i Stockholm, som är i behov av särskilda insatser på arbetsmarknaden. Dessa utsatta ungdomar, som ofta har dåliga grundkunskaper och låg studiemotivation kommer med största sannolikhet inte frivilligt att vända sig till skolan. De har dåliga erfarenheter från skoltiden och vill ha ett arbete. Om de dessutom skall gå från arbetsmarknadsmässig lön i beredskapsarbete till 233 kronor per månad i yrkesintroduktion, enligt regeringsförslaget, bortfaller förmodligen all studiemotivation. För att inte riskera att den från socialoch arbetsmarknadspolitisk synpunkt utsatta ungdomsgruppen i realiteten ställs utan sysselsättning är det angeläget att regeringens förslag i dessa delar omprövas.” Till sist vill jag anföra följande ur denna PM: ”Regeringen har i sin proposition anfört att beredskapsarbeten endast undantagsvis och efter särskild prövning skall få förekomma för 16-17-åringar.

Av skrivelsen framgår bl.a. vilka farhågor man hyser inför den olyckliga eventualiteten att det skulle bli en voteringsvinst för regeringens förslag. Jag förstår efter fru Mogårds och herr Wirténs förklaringar i denna debatt varför propositionen har lagts på riksdagens bord, men dessa förklaringar förbättrar inte förhållandena för de ungdomar som kommer att drabbas av den. Det har förekommit en del märkligheter i denna debatt, som nu har pågått mycket länge. Bägge statsråden har vidimerat att beredskapsarbetena i fortsättningen endast skall användas i undantagsfall — och det var ju det som propositionen syftade till. Men sedan kommer ett nytt ”statsråd” vid namn Pär Granstedt och framför en helt annan uppfattning. Det är rätt märkligt att en enskild riksdagsman, som suttit här i kammaren och lyssnat på debatten, nu kan ge uttryck för en helt ny uppfattning i denna fråga. Jag skulle vidare till någon av utskottets ledamöter vilja ställa frågan varför utskottet avstyrkt Pär Granstedts motion. Utskottet föreslår också att de 350 milj.kr. vilka skulle täcka kostnaderna för beredskapsarbetena skall utgå. Jag skall, fru talman, också kommentera reservationen 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25. Vi framhåller i den inledningsvis att det i programmet för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten bör ingå bl.a. åtgärder för att ge fasta arbeten åt ungdomar som sysselsätts i beredskapsarbeten. Detta skall ske genom att samhället via stöd stimulerar arbetsgivarna att göra fasta arbeten av de pågående beredskapsarbetena. Motiveringen till detta förslag är helt enkelt att förbättra läget för de ungdomar som har mindre goda möjligheter att komma in i de nya utbildningsformerna. Ett andra krav är att det definitionsmässigt görs klart vad som menas med praktikanställning. Skall praktikanställning bli av någon betydelse för att ge ungdomar utbildning för framtiden är det viktigt att praktikanställning inte blir någon andra klassens anställning, av tillfällig karaktär, utan att trygghet och förmåner skall vara garanterade, dvs. avtalsreglerade. Vi föreslår en definition i enlighet med sysselsättningsutredningens förslag. Utskottsmajoritetens uttalande att ytterligare överväganden bör ske tycker vi saknar relevans. Det går bra att nu fatta beslut i denna fråga. Den tredje fråga som tas upp i reservationen är tillgången på praktikplatser. Vår syn är den att det, eftersom praktik ingår som en föreskriven del — s.k. obligatorisk praktik — i vissa utbildningar, också är rimligt att de som väljer en sådan utbildning skall ha garantier för praktikdelen i denna. För att man skall kunna ge en sådan garanti är det nödvändigt att det skaffas instrument för att klara den uppgiften. Vi föreslår i reservationen att arbetsmarknadsmyndigheterna genom ett tillägg till främjandelagen skall ges möjligheter att ålägga arbetsgivare att ställa nödvändiga platser till förfogande. Det är litet märkligt att dessa synpunkter har måst framföras i form av en reservation. Folkpartiet talar storordigt titt och tätt om garantier, men inte ens denna lilla garanti är folkpartiet berett att ge. En fjärde punkt gäller informationen till arbetsgivarna om anställningstryggheten. Det är känt att det finns arbetsgivare som lägger in felaktiga tolkningar i lagstiftningen. Trots att samhället har satsat pengar på information som hittills inte har givit resultat anser vi att arbetsmarknadsverket skall få resurser för att fortsätta informationen. Klart är att genom dålig eller ingen kunskap om trygghetslagarna kommer unga arbetssökande i kläm. Här behöver man knappast invänta något utredningsalternativ. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25.

Fru talman! Med den erfarenhet jag har av socialdemokratisk citatteknik i andra sammanhang avstår jag från att diskutera de citat som Lars Ulander återgav. Lars Ulander sade att jag har en helt annan uppfattning än statsråden. Det är ett märkligt uttalande, eftersom jag uttryckte min uppfattning genom att citera vad dessa statsråd skriver i propositionen. Det skulle alltså innebära att statsråden har en annan uppfattning än de själva har. Jag tror att det blir litet krångligt att försöka reda ut det. I själva verket råder det stor samstämmighet. Vid behandlingen av min motion konstaterade arbetsmarknadsutskottet att de önskemål som jag uttryckte i den var tillgodosedda och att det därför inte behövdes någon särskild åtgärd. Det konstaterandet har jag själv deltagit i, och jag hade tidigare tillfälle att läsa högt ur den förklarande texten i utskottsbetänkandet som representanterna för alla tre regeringspartierna står bakom. Uppfattningen att man inte skall avveckla beredskapsarbetena innan man kan ersätta dem med utbildningsåtgärder står alltså alla tre regeringspartierna, de berörda statsråden och hela regeringen bakom. Hela den socialdemokratiska propagandakampanjen, som går ut på att beredskapsarbetena för 16-17-åringar upphör den 1 juli, saknar förankring i verkligheten. Den är en stor bluff eller, i bästa fall, ett stort misstag av socialdemokraterna. Jag har redan i ett tidigare anförande redogjort för utskottsmajoritetens synpunkter på de förslag som förs fram i reservation 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande. Lars Ulander hade inga kommentarer till vad jag sade om det, och därför anser jag inte att jag behöver argumentera ytterligare på den punkten.
Fru talman! Vad Pär Granstedt yttrade i slutet av sin replik behöver jag inte gå in på, eftersom våra resp. anföranden klart har markerat att vi är helt och hållet oense — Pär Granstedt yrkade avslag på vår reservation och jag yrkade bifall till den. Hela debatten om beredskapsarbetena har gällt i vilken utsträckning man skall ge sådana till de ungdomar som behöver dem. Vi har fått besked om att beredskapsarbeten skall anvisas i absoluta undantagsfall. Sedan säger Pär Granstedt att det skall ske som tidigare. Då frågar jag: Säger arbetsmarknadsministern samma sak? Stockholms kommun konstaterar i sin promemoria angående propositionen: ”Regeringen har i sin proposition anfört att beredskapsarbeten endast . undantagsvis och efter särskild prövning skall få förekomma för 16-17 åringar. Kommunens praktiska erfarenheter av verksamheten bland dessa ungdomar understryker betydelsen av att det vid riksdagsbehandlingen av propositionen fastslås att beredskapsarbeten för dessa grupper även fortsättningsvis skall kunna ställas till förfogande i all den utsträckning som det är sakligt motiverat.”

Fru talman! Jag sade inte att vi i framtiden skall ha beredskapsarbeten som tidigare. Det vore väldigt beklagligt om så skulle bli fallet. Det är vi, vad jag förstår, eniga om; i varje fall anförde Anna-Greta Leijon tidigare att beredskapsarbeten inte är någon långsiktig lösning av ungdomarnas sysselsättningsproblem. Avsikten är ju att de här utbildningsinsatserna dels i den vanliga gymnasieskolan, dels i yrkesintroduktionen skall ersätta beredskapsarbetena. Vad jag konstaterat är att vi inte kommer att avveckla beredskapsarbetena innan vi kan ersätta dem med utbildningsinsatser. Vi kommer alltså inte att ställa några ungdomar utan meningsfull sysselsättning. Det är ju det ni har påstått med en sådan frenesi under flera månader före den här riksdagsbehandlingen. Jag konstaterar att den uppfattning som jag ger uttryck för på den här punkten har stöd i vad majoritetspartierna i utskottet sagt och vad de föredragande statsråden sagt. Det finns alltså en klart uttalad uppfattning: Ingen kommer att ställas utan meningsfull sysselsättning.
Fru talman! Jag vill till sist bara säga att man inom regeringspartierna tar på sig ett verkligt stort ansvar i och med att man trycker på den knapp som kommer att fastställa det här beslutet. Det här kommer att få negativa effekter för de ungdomar som kanske mest behöver vårt stöd. Därmed anser jag att jag inte behöver fortsätta den här debatten; vi har ju helt yrkat avslag på den här propositionen.

Fru talman! När man äntrar talarstolen för att säga några ord i ett ärende och kommer upp som nr 14 har man en känsla av att de flesta sakargumenten redan är uttömda. Jag tror nu inte att det bara är en känsla som jag har utan att det är en realitet. Det är ganska förståeligt, eftersom de tidigare talarna i regel varit utskottsfolk eller andra som man kan säga har sakkunskap. Jag försäkrar, fru talman, att jag till den här debatten hade förberett mig för att hålla ett faktaspäckat tal, men sakargumenten är som sagt till stor del genomdiskuterade, och jag ogillar upprepningar. Jag har därför kraftigt strukit i mitt tal. Men jag vill ändå framföra ett par synpunkter i det här sammanhanget. Först måste jag säga att jag tycker att det är beklämmande att höra och se hur socialdemokraterna lägger upp sin taktik. Man för en hård och oförsonlig debatt med sina politiska motståndare i en fråga där samstämmigheten egentligen är förbluffande stor. Från arbetsmarknadsutskottets sida ställer man upp med en rad socialdemokratiska talare med förra statsrådet Anna-Greta Leijon i spetsen, och alla skäller på regeringen och regeringspartiernas representanter i utskottet. Man tror tydligen på s-sidan att man genom sin — vad skall jag säga — skräniga oppositionspolitik skall vinna politiska poänger i folkhavet. Men gör man det? Jag tror inte att så blir fallet — snarare tvärtom, och det är ju bra. Beredskapsarbete kan knappast anses vara en lämplig form för introduktion av ungdomar i yrkeslivet. Ett beredskapsarbete leder i allmänhet inte till något bestämt yrke och ger inte den grund som behövs för framtida yrkesverksamhet — och det är heller inte meningen med beredskapsarbete. Detta är ett faktum som inte ens socialdemokraterna försöker förneka. Men sakfrågan är viktig. Ungdomarnas fortsatta utbildning i gymnasieskolan och i arbetsplatsförlagd utbildning har debatterats och kommenterats mycket under de senaste veckorna i press, radio och TV. Och det är inte någonting att förvånas över. Ungdomarnas arbetssituation är, som här har sagts, allvarligare än tidigare, till stor del därför att ungdomarna sedan en följd av år är betydligt fler till antalet. Skall vi kunna förverkliga den s.k. ungdomsgarantin, måste alla tänkbara åtgärder sättas in för att tillförsäkra samtliga ungdomar arbete, praktik eller utbildning. För att man skall kunna vidta effektiva åtgärder erfordras en djupgående kännedom om ungdomsarbetslöshetens reella orsaker. Så enkelt är det inte att det bara handlar om att höja nivån på utbudet av lediga platser. Det finns en rad andra betydelsefulla faktorer i sammanhanget, vilka borde bli föremål för en djuplodande analys. Inte minst är de negativt förändrade attityderna ett allvarligt samhällsproblem. I fjol redovisade Veckans Affärer en SIFO-undersökning, som belyser detta viktiga delproblem. Resultatet visade att arbetets egenvärde har fått sig en ordentlig knäck sedan mitten av 1970-talet. Detta kan synas paradoxalt med tanke på att medbestämmandet blivit lagfäst och arbetsmiljön förbättrats under den period som ligger mellan två identiska undersökningar. ”Attitydförändringen till arbetet är inte alls lika uttalad bland ungdomar som studerar på högskolorna”, anser tidningen. ”Där finns ambitionerna och förhoppningarna kvar.” För knappt ett år sedan gick vi till val här i landet. Då hade vi moderater bl.a. följande punkter som gällde den här frågan: 1. Skolans fostran måste ta sikte på arbetslivets krav. 2. En viss yrkesutbildning bör finnas också i grundskolan. 3. Lärlingsutbildning, inbyggd utbildning, företagsutbildning samt kortkurser i beredskapsarbeten och praktikarbeten måste bli likvärdiga med skolans utbildningsvägar. 4. Generell rätt till provanställningar bör införas för alla ungdomar under 25 år. 5. En temporär sänkning av de sociala avgifterna till ungdomar under 25 år bör genomföras i syfte att stärka ungdomarnas konkurrenskraft. Det är beklagligt att socialdemokraterna hittills ställt sig avvisande till de flesta förslag som väckts för att stärka ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden. Man kan fråga sig, fru talman, vad som är orsaken till det nuvarande eländet. Jag tror att det är i huvudsak två orsaker. För det första: Den tidigare socialdemokratiska regeringens skolpolitik har lett till ett kapitalt misslyckande. Kvantitet har ersatt kvalitet. Hela ungdomsgenerationer har drabbats. Ordentlig yrkesutbildning av gammal hederlig modell är en nödvändighet i vårt samhälle, och det hade varit guld värt för både de drabbade ungdomarna och alla oss andra, om man satsat så mycket på yrkesutbildning — t.ex. lärlingsutbildning — som vi från moderat håll i det längsta kämpat för. För det andra: Den tidigare socialdemokratiska regeringen trumfade igenom de s.k. Åmanlagarna. Och här måste man väl ändå göra en självbekännelse — de borgerliga partierna förhöll sig alltför passiva av valtaktiska skäl. Dessa s.k. trygghetslagar är för ungdomen de värsta otrygghetslagar som tänkas kan. Ingen vågar nu anställa oprövad arbetskraft. Jag tycker att de socialdemokrater som deltar och har deltagit i den här debatten borde tänka sig för.

Nu tror jag inte att svenska folket kommer att gå på den här propagandan, utan man kommer att döma efter förtjänst, och i så fall kan nog borgerligheten se framtiden an med tillförsikt. Fru talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 25 och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Fru talman! Jag skall inte gå in speciellt mycket på Filip Fridolfssons inlägg, men jag vill säga att han ser något enögt på frågan när han säger att vi socialdemokrater skränar, då vi går upp till försvar för ungdomarna och deras sysselsättning. Däremot sade han ingenting om en som verkligen var här och skränade i dag och som bl.a. svor i kammaren. Det var väl o. k. då. Men när vi slåss för ungdomarnas rätt till arbete, då skränar vi. Det var en intressant upplysning vi fick, nämligen att borgerligheten här i kammaren var med och genomförde Åmanlagarna enbart av valtaktiska skäl. Jag ber, fru talman, att få tacka Filip Fridolfsson för den upplysningen. Den var bra — tack!

Fru talman! Lars Ulander hävdar att s-ledamöterna inte skränar. Jag tycker att det varit ett hårt angrepp på det regeringsförslag som ligger på riksdagens bord. Den här frågan har ett politiskt sug — och den har väckt ett mycket stort intresse bland allmänheten. När socialdemokraterna i stort är överens med borgerligheten och regeringen finner jag s-sidans utskällning av regeringsförslaget opassande. Jag talar icke förklenande om Åmanlagarna som helhet. Men jag menar att den spärr som finns inbyggd i Åmanlagarna mot provanställning av ungdomar gör dessa lagar till otrygghetslagar. Det tycker jag att man skulle ha förutsett redan när vi diskuterade förslaget och antog lagarna.
Fru talman! Så där lätt kan man inte komma ifrån det man först sagt. Filip Fridolfsson sade — och det kommer ju fram i protokollet — att genomförandet av Åmanlagarna, dessa trygghetslagar för de anställda, var valtaktik från de borgerliga. Jag vill stryka under detta påstående. Det är inte bara ett hårt angrepp på propositionen — vi har begärt avslag på propositionens förslag. Det har vi gjort därför att vi ställer oss på ungdomarnas sida.

Fru talman! När Åmanlagarna debatterades gick den politiska propagandan helt ut på trygghet. Det var tryggheten som var det viktigaste. När socialdemokraterna hårt drev frågan om nödvändigheten av trygghet för de anställda — inte minst för ungdomarna — var det bl.a. av valtaktiska skäl som man från annat håll inte vågade attackera den spärr mot provanställning som fanns inbyggd i förslaget. Det var detta jag syftade på i mitt första inlägg. Man skall inte dra den långtgående slutsats av mitt inlägg som herr Ulander nu drar.

Fru talman! Regeringens proposition 1979/80:145, som kammaren i dag har att behandla, är enligt mitt sätt att se ett märkligt aktstycke. Det bevisas också av det intresse med vilket den omfattas här i kammaren och även ute i landet. Där protesterar ungdomarna själva, arbetsförmedlarna, kommunalmännen m.fl. grupper. Det är olika kategorier människor som i långa stycken har större praktisk erfarenhet av ungdomars situation när det gäller skolan och arbetslivet än vad regeringens ledamöter har. Propositionen bygger i sitt ursprung på en teoretisk grund — på en teori som i och för sig kan vara riktig. Alla skall få en utbildning som ger dem större möjligheter för framtiden. Grundfelet med propositionen är att den inte har någon förankring i det verkliga livet. Det är inte omtanken om ungdomarna som varit grunden till propositionens tillkomst utan de besparingsåtgärder som regeringen anser sig behöva göra för att klara landets ekonomi. Från socialdemokratiskt håll har vi riktat kritik och riktar fortfarande hård kritik mot regeringens förslag och kräver att det avvisas av riksdagen. Vi slår fast att innan det kan bli tal om att dra ned de arbetsmarknadspolitiska insatserna för de unga måste tillräckligt attraktiva utbildningar i gymnasieskolan garanteras. Det garanteras inte i detta regeringsförslag. I dag finns heller inte praktiska möjligheter för kommunerna att genomföra regeringens ursprungliga intentioner. I det läget säger arbetsmarknadsministern att det inte alls är meningen att beredskapsarbetena helt skall försvinna. Detta är en missuppfattning, säger han. Nej, detta är icke någon missuppfattning. Grundidén hos regeringen har varit att helt slopa beredskapsarbetena för ungdomar i åldern 16-17 år. Men de praktiska förutsättningarna för att genomföra detta föreligger inte, och därför talar industriministern om att beredskapsarbeten inte skall försvinna. Ute i kommunerna är man i dag orolig för vad som kommer att inträffa, om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition. Till arbetsmarknadsutskottet har kommit en skrivelse från Kiruna kommun, där man redovisar kommunens tidigare åtaganden när det gäller beredskapsarbeten för ungdomar men också den oro man känner för framtiden. Kommunen befinner sig i en mycket svår arbetsmarknadssituation med hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomar. Man säger vidare i skrivelsen: ”Därest Kiruna kommun får beredskapsmedel i samma omfattning som under de senaste åren kan kommunen motverka en ökad arbetslöshet med de planerade åtgärderna som framgår av ovannämnda.” Man har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder man avser att vidta. Personligen har jag erfarenhet som kommunstyrelsens ordförande i Kramfors under 16 år. Kramfors och Ådalen har från sysselsättningssynpunkt under en lång följd av år brottats med stora svårigheter. Inte minst har detta gällt sysselsättningen för ungdomar. Kommunen har därför i stor omfattning satsat på meningsfulla beredskapsarbeten för ungdomar. Erfarenheten visar att kommunerna icke kan klara ungdomarnas sysselsättning utan tillgång till beredskapsarbeten under vissa tider av året. Jag tror att det skulle vara välgörande om berörda statsråd i större utsträckning än vad jag förmodar förekommer nu lyssnade på kommunalmännen, på ungdomsorganisationerna och på arbetsförmedlarna innan de satte sig ned och skrev en proposition av den art och kvalitet som den kammaren i dag behandlar. För framför allt Norrlandskommunerna är propositionen ett ödesdigert dokument. Socialdemokraterna har redovisat ett program mot ungdomsarbetslösheten.

Studera socialdemokraternas förslag och återkom i höst med ett bättre förslag, så skall vi socialdemokrater försöka glömma den miss som regeringen gjort sig skyldig till genom proposition 145. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till socialdemokraternas reservationer vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 25.

Fru talman! Jag fick ett telefonsamtal under helgen — det var i lördags — från en socialdemokratisk ombudsman inom SSU i Örebro, om jag inte misstar mig. Han frågade mig hur jag skulle rösta i dagens votering om den här propositionen. Jag svarade att jag kommer att stödja utskottets förslag. Jaha, sade han, då kommer du alltså att rösta för att ta bort beredskapsmedlen för ungdomar mellan 16 och 18 år från 1 juli. Nej, sade jag, det kommer jag inte att göra. Jag kommer att rösta för vad som står i utskottets betänkande. Jag frågade honom om han var informerad om vad som står där, och det var han ju inte. Sedan började vi diskutera kring propositionen, och jag fick ganska klart för mig att han inte heller var så välinformerad om vad regeringen föreslår i sin proposition. Jag försökte berätta för honom vad det här handlar om, och efter en stund avslutade vi vårt samtal. Sedan jag hört debatten i kammaren i dag är jag inte alls förvånad över det här telefonsamtalet. Samma brist på saklighet och samma ganska torftiga argument mot förslagen i propositionen har kännetecknat dagens debatt. Och inte bara det: Argumenten har upprepats gång på gång från kammarens talarstol! Sedan den första debattomgången har det egentligen inte tillförts särskilt mycket nytt — det påpekade också Filip Fridolfsson alldeles nyss från talarstolen. Jag är rädd för att det väldiga väsen som socialdemokraterna ställt till kring regeringsförslaget skadar saken, skadar möjligheterna för det nya systemet med företagsförlagd utbildning att slå igenom så snabbt som möjligt. Ungdomarnas attityd till den här typen av utbildning kan knappast bli mera positiv av allt det skäll och alla de negativa uttalanden som vi hört från socialdemokratisk sida om den här nya utbildningsformen. Det är också, som det har påpekats från denna talarstol, väldigt litet som skiljer majoritetsförslaget från reservationerna. Det gör att det alternativ som tecknar sig i dimman efter alla socialdemokratiska attacker inte är så olikt regeringens förslag. Det är bara några saker som förvånar mig, t.ex. att socialdemokraterna under dagens debatt mer eller mindre har låtit påskina att beredskapsjobb är någonting som skall permanentas. Jag trodde att vi var överens om att beredskapsarbete var en sysselsättningsåtgärd som vi satte in i besvärliga situationer. Men det är tydligt att socialdemokraterna och vpk har ungefär samma syn på beredskapsjobb. Vad gäller den ersättning som företagen skall få för de kostnader de åsamkas i samband med företagsförlagd utbildning, har det från denna talarstol sagts, liksom det har skrivits i många socialdemokratiska partitidningar, att det här är ytterligare ett sätt att överföra pengar till företagen. Man säger att företagen kommer att tjäna på detta system, att det är ett sätt att ge dem billig arbetskraft. Ja, om ersättningen stod i relation till de kostnader som företagen drabbas av i och med att de går in i den här verksamheten, då skulle jag förstå argumenten. Men ersättningen står inte i relation till kostnaderna. Det är bara att konstatera att den ersättning som företagen får utgör ett minimum av vad som behövs för att reformen skall slå igenom. Jag vill också i sammanhanget påpeka att det ute bland företagen finns ett väldigt stort intresse för den här typen av verksamhet. Det visar bl.a. den försöksverksamhet som har bedrivits i Örebro. Detta positiva intresse är väl någonting som vi politiker skall ta fatt i och försöka göra någonting av. Det är också precis vad regeringen gör i sin proposition. Det är vidare vad utskottet i sin behandling av propositionen haft som målsättning. Vi skall alltså se positivt på detta intresse från företagen och stötta det kanske första konstruktiva förslag som är framlagt när det gäller att försöka lösa dessa ungdomskategoriers arbetsmarknadsproblem. Vi bör ta vara på detta konstruktiva och omfattande grepp i stället för att stå i riksdagens talarstol och gång på gång med osakliga argument försöka slå i ungdomen i landet att regeringens förslag inte innebär något positivt för dem. Nu säger man att regeringen rycker undan alla de resurser som tidigare stod till förfogande för att klara sysselsättningen bland ungdomarna. Men detta, ärade kammarledamöter, är ju inte sant. Det har redan sagts många gånger, men jag tycker det är viktigt att det sägs en gång till. Slutligen, fru talman, vill jag säga följande: När jag betänker hur liten skillnad det är mellan reservationerna och majoritetsförslaget och ser till kvaliteten på argumenten hos de många talarna från oppositionen, så kan jag inte komma fram till annat än att detta myckna väsen måste bero på en stark avundsjuka från socialdemokratin för att man inte själv har lagt fram förslaget. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 25.
Fru talman! Bengt Wittbom skyller oss socialdemokrater för att vara förespråkare för ett system med permanenta beredskapsarbeten. Jag skulle vilja be Bengt Wittbom att tala om i vilken handling eller i vilken debatt, inkl. denna kammardebatt, som vi har sagt det. Vad vi vill är att fortfarande ha detta instrument såsom ett komplement till annan sysselsättning och utbildning. Får jag då fråga Bengt Wittbom: Vem skall i min hemkommun Kramfors klara jobben åt ungdomarna, när inte det fria näringslivet eller skolan kan göra det? Det som har skrivits i propositionen är en teoretisk framskrivning den dag skolan har de förutsättningar som i dag inte föreligger. Därför måste beredskapsjobben till för att trygga en sysselsättning för dessa ungdomar.

Fru talman! Nils-Olof Grönhagen frågade i vilken handling jag kan läsa att det verkar som om socialdemokraterna vill permanenta beredskapsjobben. Jag bara refererade min känsla efter att ha hört dagens debatt.

Vem skall klara jobben för ungdomen i Kramfors? Ja, vi brukar i denna kammare ofta diskutera dessa problem, och bara för några dagar sedan diskuterade vi hur vi skall klara jobben i landet över huvud taget. Att problemen är speciella i Kramfors och också i vissa andra delar av landet är vi helt medvetna om. Men för detta har vi olika sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska instrument. Dem skall vi använda, Nils-Olof Grönhagen.

Fru talman! Bengt Wittbom erkänner att han inte någonstans i handlingarna eller i debatten har funnit att socialdemokraterna kräver att beredskapsjobben skall permanentas. Men han säger att han har en känsla av att socialdemokraterna önskar detta. Ja, för man en debatt i Sveriges riksdag med den bakgrunden och med en känslomässig tro på vad ett politiskt parti anser, kan den debatten inte bli bättre än den har varit i dag. Då har Bengt Wittbom inte bidragit till att nämnvärt höja debattnivån.
Fru talman! Jag har uppfattningen att debattnivån har legat på relativt låg nivå från debattstarten i och med att oppositionen från talarstolen började presentera de socialdemokratiska argumenten mot de förslag som propositionen innehåller. Studerar man innehållet i de socialdemokratiska reservationerna och ställer det i relation till vad som har sagts från socialdemokra tiskt håll i kammaren i dag, får man nog, Nils-Olof Grönhagen, använda sig rätt mycket av känslan för att kunna tolka vad socialdemokratin egentligen står för i denna fråga. Så pass dåliga anser jag att relationerna är mellan det sakliga innehållet i de socialdemokratiska reservationerna och det s.k. sakinnehåll som har presenterats från talarstolen vid flera tillfällen i dag.

Fru talman! Låt oss först, Margot Wallström, konstatera att vilken regering vi skall ha, det avgör svenska folket i val. Kring den frågan skall vi väl inte dra upp något garantiresonemang. Det är symtomatiskt att socialdemokraterna alltid ifrågasätter arbetsgivarnas goda vilja att göra någonting positivt. Direkt är man framme och försöker förtäckt att påstå att den här 40 veckors introduktionskursen med rätt stor sannolikhet kommer att missbrukas av arbetsgivarna — ungdomarna kommer att användas som extra arbetskraft. Först och främst kan vi konstatera att propositionen förutsätter ett ganska rejält engagemang från de lokala skolstyrelserna i den här verksamheten. Och jag tycker ändå att vi bör ha det förtroendet för våra skolstyrelser ute i kommunerna att vi inte ifrågasätter deras möjligheter att genomföra reformen. Vad gäller genomförandet kan konstateras att vi vid utskottsbehandlingen något har nyanserat ikraftträdandereglerna. Vi har sagt att genomförandet kan ske den 1 juli, då de kommuner som har möjligheter kan sätta i gång. Vad är motivet till att hålla tillbaka de kommuner som har den beredskapen och de möjligheterna? Varför skulle vi hålla tillbaka deras ambitioner att sätta i gång? Man har ju också, som vi fått refererat för oss tidigare i debatten, i flera kommuner satt i gång den här typen av verksamhet redan innan förslaget var framlagt. Jag vill slutligen påpeka att företagen inte alls är så oförberedda på detta som man vill göra gällande i debatten. Företagen har nu erfarenhet av en alltmer utbyggd verksamhet där skolelever arbetar som praktikanter. Och företagen har ofta egna utbildningsenheter med folk som faktiskt kan en del om utbildning — det skall vi inte glömma bort i det här sammanhanget. Jag vill till sist ytterligare en gång understryka att det i dag ute bland företagen finns en väldigt positiv attityd för att ta tag i regeringsförslaget och göra något vettigt av det. Låt oss då, mot bakgrund av de siffror vi får från arbetsmarknadsmyndigheterna med jämna mellanrum, konstatera att vi i dag har en obalans mellan tillgången på arbetskraft och efterfrågan på arbetskraft. Den obalansen grundas till rätt avsevärd del på att många av dem som är arbetslösa inte har den utbildning som företagen vill att deras arbetskraft skall ha. Den här reformen kan säkerligen, efter att ha prövats, hjälpa till med att förbättra balansen. Lyckas vi med det, Margot Wallström, har vi gjort någonting som är ganska bra.

Fru talman! Eftersom det handlar om så pass många ungdomar och den här utbildningen i så stor utsträckning som möjligt skall utformas individuellt efter varje enskild individ, är det mycket begärt att jag skall klara av det på tre minuter. Margot Wallström säger att jag inte svarar på hennes frågor. Jo, jag vidhåller att jag har svarat på hennes frågor, men kanske inte speciellt på frågan hur det blir bättre för Bosse, eftersom jag inte känner till alla Bosses förhållanden. Men låt oss konstatera att den här reformen innebär att ungdomar mellan 16 och 18 år i större utsträckning skall kunna komma in i företagen och där få utbildning och därmed också större möjligheter att skapa en bas för ett framtida jobb. Dessa möjligheter kommer väsentligt att förbättras i och med att propositionen genomförs, och därmed har vi också förbättrat 16 och 17-åringarnas situation. Vi har också sagt att genomförandetakten får vara något mindre ambitiös i de kommuner som inte har tillräckliga resurser för att klara det här, men i de kommuner där resurserna finns skall man ha möjlighet att sätta i gång, Margot Wallström. Här skiljer vi oss från er socialdemokrater. Vi menar på moderat håll att om man snabbare kan göra någonting positivt på ett ställe i landet än på ett annat i den här frågan, så skall vi göra det, i den trygga förvissningen att övriga kommuner mycket snabbt kommer att hinna ifatt oss. Men det faktum att vissa kommuner av olika skäl måste ta det litet lugnare skall inte innebära att ungdomar i kommuner som kan starta snabbt skall tvingas att vänta.

Fru talman! Vi närmar oss slutet på en lång debatt, som förhoppningsvis innebär slutpunkten i den onyanserade kampanj som har pågått några veckor och i vilken utskotiets ledamöter har fått ta emot i stort sett likartade brev från olika håll i landet. Lena Hjelm-Wallén har i debatten bl.a. beskyllt moderaterna för att vilja ”bryta upp” gymnasieskolan — hur nu det skulle gå till. När det integrerade gymnasiet infördes uttryckte vi moderater vissa farhågor, som det faktiskt fanns fog för — det visar dagens situation. Som en av dem som har följt processen på nära håll skall jag tillåta mig en liten bakgrundsskiss. En av de komponenter som bildade den nya gymnasieskolan för tio år sedan var yrkesskolan, en skola som då var väl medveten om sitt egenvärde. Eleverna växte snabbt in i sina yrkesroller och kände och gav uttryck åt yrkesstolthet — något som i dag är ganska sällsynt i vår gymnasieskola. De var medvetna om att deras utbildning var, om inte likadan, så dock likvärdig med andra skolformers. Bland de många ambitioner som dikterade beslutet om den integrerade gymnasieskolan fanns kravet på en enhetlig undervisning i s.k. allmänna ämnen. Och detta genomfördes, men till priset av yrkesprofilen såväl i den gamla yrkesskolan som i fackgymnasierna. Vissa yrkeslinjer, som tidigare karakteriserats av huvudsakligen yrkesarbete, yrkesteknik och yrkesteori, har det nu blivit svårt att värva elever till och att behålla elever i. Trots alla de linjer som gymnasieskolan erbjuder i dag har valfriheten minskat. Ökat har däremot beredskapsarbeten för ungdomar, arbetsmarknadsutbildning och i vissa fall kontant arbetsmarknadsstöd. För de ungdomar som går kvar i den reguljära gymnasieskolan har skillnaderna i ekonomiska villkor känts mycket orättvisa — det har jag som lärare flerfaldiga gånger kunnat konstatera. Frestelsen för eleverna att ge upp har varit stor när svårigheter — helt normalt — möter i skolgången, om de framför sig har kunnat se möjligheten till avlönat beredskapsarbete. Gränsdragningsproblematiken skulle för kommuner, skolmyndigheter och arbetsmarknadsmyndigheter bli nästan oöverstiglig om man gick vidare på den inslagna vägen med beredskapsarbeten. Vem skulle avgöra och hur skulle det avgöras vem som är mest skoltrött? Proposition 145 innebär statsbidrag till en ny satsning på yrkesutbildning och individuell vägledning till utbildning och arbete. De socialdemokratiska reservationerna innebär i och för sig en uppslutning kring propositionens bärande idéer, dvs. ett närmande mellan skola och arbetsliv. Det vill jag slå fast. Men man blåser upp åsiktskillnader på enskilda punkter och kring praktiska problem och tar sedan dem till förevändning att yrka avslag på hela propositionen. Det är ett orimligt och ologiskt ställningstagande. Dagens gymnasieskola har inte till fullo infriat de förväntningar som ställdes på den. Orsakerna är många, och de stora frågorna ankommer det på gymnasieutredningen att tackla. Proposition 145 innebär en just nu nödvändig komplettering. I den stora välregisserade klagokören har mer nyanserade tongångar smugit sig in. Det är naturligt att kommunalmän frågar sig hur betungande reformen blir för kommunerna, eftersom man från kommunalt håll är van vid att skolorganisationen i en kommun är precis lik den i en annan kommun. Att presentera en kostnadsberäkning som är generellt täckande är helt ogörligt. Det ligger i sakens natur, eftersom olika åtgärder vidtas i olika utsträckning i resp. kommun. Redan i dag åvilar det kommunerna ett uppföljningsansvar för de här ungdomarna. Medlen för arbetet med denna uppföljning och de medel som kommunerna i dag avsätter för beredskapsarbeten bör i stort täcka de utgifter som ligger utanför statsbidragen. I vissa kommuner kan, såsom framgår av propositionen, besparingar göras genom att outnyttjade resurser tas till vara — tomma gymnasieplatser tas i anspråk i introduktionsprogrammet — och genom att man kan växelutnyttja lokaler med hjälp av företagsförlagd utbildning. I andra kommuner kan naturligtvis vissa initialkostnader uppkomma. Men från denna talarstol har i dag från olika håll uttalats det största förtroende för att kommunernas skolstyrelser tillsammans med kommunernas företag, med den erfarenhet de har av utbildning, skall kunna arbeta fram en modell för sin kommun. För oss som i kommunerna med kort varsel ställts inför betydligt mer genomgripande skolreformer än denna, reformer som dessutom inte innehållit de smidigare övergångsbestämmelser som finns i denna proposition, måste dagens debatt te sig som en skendebatt. Även borgerliga skolpolitiker har kontakter i kommuner, i skolor och ute bland vanliga människor, och vi vet att förvåningen är stor över den socialdemokratiska reaktionen på en reform som för de flesta känns angelägen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 34.

Fru talman! Gunnel Liljegren vill inte nu stå för att moderaterna faktiskt var ganska kritiska till den integrerade gymnasieskolan. Hon säger sig inte heller riktigt förstå hur man smygvägen kan luckra upp den. Men de åtgärder som regeringen har vidtagit talar ett helt annat språk. Det gäller de generösa statsbidragen till företagsförlagd utbildning. Dessa statsbidrag ges utan att man på ett tillräckligt sätt kräver kvalitet på utbildningen. Det gäller den nu föreslagna konstiga yrkesintroduktionen, som saknar utbildningspolitiska mål. Och det gäller lokalfrågor. Statsbidraget till de lokaler som kommunerna själva bygger och bedriver utbildning i skall avskaffas, men däremot skall i statsbidraget till företagsförlagd utbildning lokalkostnaden räknas in. Detta var några exempel. Jag förstår att fru Liljegren inte tar argument från socialdemokrater, men hon kanske kan göra det från de fackliga lärarorganisationerna. Jag har flera gånger nämnt att Facklärarförbundet kallar denna reform för ”ett attentat mot yrkesutbildningen”. Sveriges lärarförbund säger att ”såsom den 40 veckor långa yrkesintroduktionen nu är konstruerad riskerar den att utöka ungdomsproletariatet”. TCO:s utbildningschef säger att hela reformen är ”förfuskad”. Men de borgerliga vill ändå inte förstå. Nåväl! Talare efter talare från den borgerliga sidan bygger nu upp sin argumentering på så sätt att man säger att det egentligen inte kommer att bli någonting av med de här förändringarna som föreslås ske till hösten. De försöker lugna ungdomar och andra med att den egna, stort uppslagna reformen inte kommer att kunna genomföras till hösten. Ni kan därför, säger man till ungdomar, elever och lärare, vara alldeles lugna. Det är en mycket säregen politik som de borgerliga företrädarna ägnar sig åt!

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén upphåller sig vid de punkter som socialdemokraterna har betonat under hela debatten, och hon vill alltså misstänkliggöra propositionen när det gäller kvaliteten, när det gäller kostnaderna för företagen och när det gäller tidpunkten för genomförandet. Beträffande kvaliteten är tillräckligt mycket sagt. Den utbildning som ligger på företagen skall följa läroplaner som vid all annan utbildning och skall vara underkastad skolans tillsyn. Kostnaderna för de företag som åtar sig den här utbildningen kommer att uppgå till den svindlande summan av mellan 6 och 7 kr. per elev och undervisningstimme. Startpunkten den 1 juli är inte definitiv, utan det är en flexibel startpunkt. Då börjar nedtrappningen av beredskapsarbetena och upptrappningen av den nya yrkesutbildningen. Det ligger i introduktionsprogrammet med de korta kurserna på fyra veckor att eleverna skall slussas in på någon yrkesutbildning efter introduktionen, och eleverna kan också gå över från introduktionsprogrammen till reguljär gymnasieutbildning. Jag tycker därför att det är positivt att tidpunkten inte är så definitivt fastställd.
Fru talman! Självfallet tar vi upp det som är innehållet i propositionen — allt det andra behöver vi ju inte beröra — och till innehållet hör förslaget om denna yrkesintroduktion. Kvaliteten är det nog mycket sagt om, säger fru Liljegren. Men vi tycker att det knappast är någonting sagt om den, och det är detta som är problemet. Den kritiken delar vi med praktiskt taget alla dem som protesterar. Vidare talas det hela tiden väldigt mycket om att övergångsbestämmelserna skall lösa alla problem, dvs. att reformerna inte kommer att träda i kraft till hösten, så därför är det inte så farligt. Men på en punkt är det resonemanget helt felaktigt, och det har jag påpekat flera gånger. Det gäller de ungdomar som i dag får utbildningsbidrag för att gå i kortkurserna. De kommer inte att få det nästa läsår. Det här utbildningsbidraget har varit väldigt betydelsefullt för dessa skoltrötta ungdomar som syo-personalen måste jobba mycket tillsammans med för att över huvud taget kunna motivera för utbildning. Den här frågan har ni tydligen helt bortsett ifrån. Jag har inte hört någon borgerlig talare på allvar beröra den.
Fru talman! Nästan varje borgerlig talare har berört frågan om kvaliteten. Jag tror inte att vi har en så dålig image när det gäller kvalitetskraven i fråga om utbildningen att vi för att bli trodda på den här punkten behöver läsa upp de kursplaner som kan komma att fastställas eller som delvis redan finns för den här utbildningen. Jag vill fråga: Vilka kvalitetskrav ställer man på beredskapsarbetena i dag? Finns det några kvalitetskrav där? Lena Hjelm-Wallén tar också upp frågan om kortkurserna och de elever som skulle komma att gå miste om sitt utbildningsbidrag. Jag vill då hänvisa till vad jag sade tidigare om den orättvisa som ligger i att de elever som går kvar i den reguljära gymnasieutbildningen endast har sitt studiestöd, medan andra får ett mer generöst arbetsmarknadsstöd. Det här förslaget är en rättviseoch jämlikhetsreform också från den synpunkten. De som skall utbildas i kortkurser nästa år är ju f. ö. inte desamma som gått dessa kurser tidigare, och i och med att de vet att villkoren har ändrats bör de med syo-hjälp kunna slussas in på de gymnasieutbildningar som genom det här förslaget får ett ökat statsbidrag.

Fru talman! På detta stadium av debatten är förmodligen det mesta som bör sägas sagt, och därför skall jag avsevärt begränsa mitt inlägg. Jag vill dock ytterligre understryka vad som anförs i den socialdemokratiska reservationen 1 som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande, nämligen detta att förslagen i proposition 145 innebär ”drastiska inskränkningar i ungdomens möjligheter till arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. De utbildningspolitiska åtgärder som är avsedda att sättas i stället är helt otillräckliga.” Inom arbetsmarknadsutbildningen finns det en mycket stor och bra utbildningskapacitet. När man nu skall ge sig i kast med uppgiften att uppfylla löftena att ge alla ungdomar praktik, utbildning eller arbete, vore det naturligt att denna utbildningskapacitet utnyttjades för att klara uppgiften, bl.a. när det gäller ungdomarnas yrkesutbildning. I stället säger man att arbetsmarknadsutbildning i princip ej skall få ges till ungdomar i åldern 16-17 år. Det är litet svårförståeligt att man har lagt upp det på detta sätt. Såvitt jag förstår kommer man att behöva all tillgänglig utbildningskapacitet för att uppnå dessa mål. Av särskild anledning vill jag beröra ett speciellt avsnitt inom arbetsmarknadsutbildningen, nämligen de s.k. riksyrkesskolorna. Som tidigare nämnts i debatten finns det sådan utbildning på fyra orter, nämligen i Gamleby, Torpshammar, Hudiksvall och Hedenäset. Vid dessa skolor bedriver man sedan början av 1960-talet gymnasial utbildning för ungdomar i åldern 16-25 år i skolöverstyrelsens och arbetsmarknadsstyrelsens regi. De flesta av ungdomarna bor på s.k. internat. Hela landet är upptagningsområde, och i allmänhet är det arbetslös ungdom som slussas in på dessa utbildningar. Skolorna har under de år som gått fyllt en mycket stor uppgift. Det finns stor flexibilitet vid skolorna. Man har möjlighet att anpassa utbildningen till mindre grupper, till enskilda elever och självfallet även till läget på arbetsmarknaden. Enligt propositionen skall gruppen ungdomar i åldern 16-17 år i fortsättningen inte ha möjlighet till yrkesutbildning vid riksyrkesskolorna, men det anges ju i propositionen att arbetsmarknadsutbildning för 16-17-åringar skall ges i undantagsfall. Jag utgår faktiskt ifrån att utbildningen vid riksyrkesskolorna betecknas som undantag, varför utbildningen som hitintills får bedrivas även när det gäller 16-17-åringarna. Om proposition 145 antas av riksdagen, utgår jag ifrån att det i än högre grad än tidigare blir nödvändigt att utnyttja utbildningskapaciteten vid riksyrkesskolorna. Detta innebär ju också, att om nu arbetsmarknadskungörelsen skall ändras, måste man i dessa sammanhang göra någon form av markering. Nu vet jag inte om man kan få något besked av företrädare för utskottet, men det vore, enligt min mening, på plats att klara av den här biten. Klarar man inte av underlaget för verksamheten vid riksyrkesskolorna, uppstår det stora problem när det gäller rekryteringen, och detta slår igenom omedelbart i höst när verksamheten sätts i gång. Fru talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som har fogats vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979 80:34.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att argumentera för vpkmotionen 1979/80:525 som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 34. I Sverige har principen om en för alla öppen, likvärdig, demokratisk skola knäsatts. Principen innebär också en allsidig social sammansättning av elevgrupperna, som skall medverka till att undanröja sociala inlärningshinder och ge alla likvärdiga möjligheter att inom ramen för sin personliga förmåga göra sig gällande i samhällsoch yrkeslivet, och därmed skall skolan också på lång sikt bidra till demokratiseringen av samhället. För de språkliga minoritetsgruppernas vidkommande har emellertid inte skolan lyckats med sin uppgift. Genom en enspråkig svensk — trots de senaste årens reformer — undervisningsmodell störs ofta barnets språkutveckling. Detta leder till rotlöshet både i det egna språket och i det språk som skolan vill förmedla, och följden blir dåliga skolresultat. Eftersom inte heller minoritetsspråken och kulturerna får det utrymme som behövs för att barnen skall kunna bevara och vidareutveckla en positiv identitetsbild, blir skolan ett instrument för en typ av försvenskning som fjärmar barnet från den egna gruppen. Detta kan förorsaka svåra pyskiska problem både hos eleven och hans föräldrar och allvarligt störa barnets relationer till sin närmiljö och därigenom också på sikt förhållandet till samhället. Från minoritetsgruppernas sida har därför alltmer enträgna krav ställts på en undervisningsreform som säkerställer det egna språket och en harmonisk identitetsutveckling, samtidigt som den skall möjliggöra för barnet att fungera också i majoritetssamhället. Ur ett minoritetsoch kulturpolitiskt perspektiv är också skolans språkfråga den helt avgörande ödesfrågan. Om inte skolan bibringar minoriteternas barn goda och aktiva kunskaper i det egna modersmålet, undanröjs grunden för all språkbunden kulturverksamhet inom gruppen och det minoritetspolitiska valfrihetsmålet blir en illusion. Grunden för den valfriheten är ju att förutsättningarna för ett val skall existera. Utbildningen för språkliga minoriteter bör utformas så att den möjliggör en aktiv tvåspråkighet och en positiv identitetsutveckling. Samhället bör inte stå främmande för att inrätta utbildningsvägar med annat undervisningsspråk än svenska inom den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Befolkningsmajoriteten måste bibringas kunskap om och respekt för minoriteternas språk och kulturarv. Fru talman! Invandrarelevernas situation i gymnasieskolan är mycket svår. Det finns undersökningar som visar att 60 96 av invandrareleverna ligger på samma nivå som de 20 96 mest svagpresterande svenska eleverna när det gäller ordkunskap och läsförståelse. Dessa elever klarar inte den ökade abstraktionsnivån i undervisningsspråket, och deras vardagsspråk räcker inte till. Deras språk är torftigt när det gäller ordförråd och syntaktiska konstruktioner. För att dessa invandrarelever skall ha någon rimlig möjlighet att gå igenom gymnasieskolan med behållning behöver de stöd i svenska. Det utgår statsbidrag till stödundervisning för invandrarelever i gymnasieskolan. Detta är emellertid helt otillräckligt, och för att åskådliggöra detta kan vi t.ex. hänvisa till situationen i Göteborg: Antalet invandrarelever i Göteborg hösten 1979 var 1594. Av dessa bedömdes 501 behöva stöd, men endast 195 kunde få det. Detta innebär att 62 70 av de stödbehövande eleverna inte kunde få stödundervisning i svenska. Man befarar dessutom att det kan finnas ett avsevärt, dolt behov av sådan stödundervisning, vilket således betyder att situationen kan vara ännu värre. Stödundervisningens betydelse är väl dokumenterad, bl.a. genom undersökningar som visar att elever som får denna undervisning sällan avbryter sina studier. Omvänt gäller att de elever som inte får stödundervisning tenderar att lämna utbildningen. Skolöverstyrelsen har föreslagit att statsbidrag till stödundervisning för invandrarelever i fortsättningen skulle utgå med 1 lärarveckotimme per deltagande elev. Detta skulle innebära en höjning av anslaget med 1,7 milj.kr. Vi ställer oss bakom detta förslag. När det gäller hemspråksundervisning och studiehandledning i hemspråk i gymnasieskolan utgår statsbidrag enligt ett schablonbelopp som motsvarar 0,75 lärarveckotimmar per deltagande elev. Detta är enligt vår uppfattning klart otillräckligt. Även denna schablon bör höjas till 1 lärarveckotimme per deltagande elev, vilket skulle innebära en höjning av anslaget med 1,2 milj.kr. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1979/80:525.

Fru talman! Det har i Jönköpings kommun under de senaste åren gjorts en omfattande satsning på beredskapsarbeten för ungdom. Som mest har det funnits ca 250 beredskapsarbeten för ungdomar hos kommunen, och f. n. uppgår antalet sådana arbeten till ca 80. Bland dessa beredskapsarbeten finns det en mycket viktig grupp, som ingår i kommunens s.k. HABA-projekt för socialt utslagna. Förkortningen HABA betyder handlett beredskapsarbete. Organisationen och målsättningen har utformats efter det s.k. Södertäljeprojektet, som pågått sedan början av 1977. De ungdomar som blir uttagna till HABA-projektet finns registrerade som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och väljs ut i samråd med personalen där. Därefter kallas ungdomarna en i taget till projektledningen för samtal om projektet och dess målsättning. De arbeten som erbjuds finns inom den kommunala förvaltningen. Placeringarna är noggrant förberedda på de olika arbetsplatserna. En handledare är utsedd innan placeringen sker, och såväl denne som övriga arbetskamrater får information om projektets syfte och om de problem som kan uppstå. Den unge arbetslöse får tillsammans med projektledningen besöka arbetsplatsen och träffa sin blivande handledare och sina blivande arbetskamrater för information om arbetet. Det här projektet har formen av en inskolning i arbetslivet, och ungdomarna stannar på sina arbeten tills de och projektledningen anser att de kan klara en fast anställning. Under den tiden håller projektledningen täta kontakter med handledarna, med de placerade ungdomarna och med Projektet omfattar f. n. ett tjugotal ungdomar, och Jönköpings kommun har nyligen beslutat om en utökning till 30 beredskapsarbetsplatser i projektet. Satsningen kommer i fortsättningen framför allt att ske på de yngre ålderskategorierna, eftersom man har funnit att insatserna haft den allra bästa effekten bland de yngsta. Om statsbidrag för sådana här kommunala projekt inte längre kommer att utgå, blir kommunerna hårt drabbade av ytterligare kostnadsökningar. Kommunerna kan nämligen inte springa ifrån sina åtaganden, sitt ansvar för arbete åt ungdomarna. I den borgerligt styrda Jönköpings kommun, där man enhälligt har beslutat om det projekt jag har redogjort för, är man nu oroad för att regeringsförslaget medför att HABA-projektet inte längre skall få några statsbidrag. Om riksdagen nu bifaller vad arbetsmarknadsutskottet hemställer i sitt betänkande vill jag för den fortsatta handläggningen av frågan om beredskapsarbeten för ungdom påtala de svåra följder som detta kommer att få. Nu är inte det ansvariga statsrådet här, men jag hoppas att han får information om vad som sägs här. Därför vill jag framhålla att det är ytterst angeläget att kommunerna även i fortsättningen får statligt stöd för satsningar på socialt utslagna ungdomar. Fru talman! Jag har ansett det angeläget att ta upp de svåra problem som finns inom gruppen arbetslösa ungdomar. Även om jag inte närmare har gått in på vare sig utskottets skrivning eller reservationerna vill jag sluta med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 34 behandlas motion 1327 som jag har väckt. Den gäller statsbidrag till Ekebyholmsskolan i Rimbo. Denna skola har bedrivit sin verksamhet sedan år 1932. Skolan ägs av Adventistsamfundet. Föräldrar från bygden som sänder sina barn dit har mycket goda omdömen om skolan. Framför allt därför att det är lugn skolmiljö och god ordning i skolan. En del föräldrar i bygden uppskattar detta så starkt att de betalar de extra skolavgifterna och skjutsar sina barn dit för att barnen skall få möjlighet att gå i Ekebyholmsskolan. Skolavgifterna är f. n. för inackorderade elever 12 400 kr. i grundskolan och 13 300 kr. för gymnasieelever. För de elever som ej är inackorderade är avgifterna 2 750 kr. i grundskolan och ca 3 000 kr. i gymnasiet. Adventistsamfundet får dessutom tillskjuta avsevärda belopp för att täcka underskottet, som för det senaste året var ca 1,65 milj.kr. Att skolan uppskattas så mycket av elevernas föräldrar att de gärna vill ha sina barn där verifieras av många. Ekebyholmsskolan har sökt statsbidrag. Detta har tillstyrkts av skolsty Skolöverstyrelsen skriver bl.a. i sin hemställan till regeringen att ”av de enskilda internatskolorna som nu står under statlig tillsyn är Ekebyholmsskolan i Rimbo den enda som inte åtnjuter statsbidrag. Enligt SÖ har skolan mycket hög standard i såväl pedagogiska som sociala och lokalmässiga avseenden. SÖ tillstyrker därför att statsbidrag utgår till skolan fr.o.m. läsåret 1980/81.” Men detta har egendomligt nog inte vunnit gehör i departementet. Ekebyholmsskolan kommer alltså fortfarande, trots SÖ:s positiva omdöme, att som enda enskilda internatskola i landet få bedriva sin verksamhet utan statsbidrag. Det tycker jag är ganska oförsynt. Det är svårt att förstå att just denna skola skall tvingas till ett sämre ekonomiskt läge än andra liknande privatskolor. Enligt vad utskottet redovisar finns det sex enskilda internatskolor som har statsbidrag. En av dem skall enligt uppgift upphöra med sin verksamhet. I så fall skulle det vara lätt att, som jag begär, inom anslagsramen ge också Ekebyholmsskolan bidrag. Men det har utskottet alltså inte gått med på. Jag menar att Ekebyholmsskolan som övriga internatskolor skall ha statsbidrag för sin verksamhet. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att en utredning pågår om privatskolorna. Man säger att man inte vill föregripa utredningsarbetet. Men skulle man vara riktigt rättvis och konsekvent borde man under tiden inte ge heller de övriga privatskolorna någonting eller också borde man rättvist fördela anslaget till alla. Men det är här som i de flesta andra fall, att åt den som har skall vara givet. På grund av utformningen av klämmen i min motion kan jag nu av formella skäl tyvärr inte yrka bifall till denna. Jag beklagar det, men därmed räddar jag också förhoppningsvis många av kammarens ledamöter från att komma i samvetsnöd vid voteringen. Ett stort misstag har begåtts när Ekebyholmsskolan hindras från att få statsbidrag. Jag hoppas att det misstaget rättas till nästa budgetår.

Fru talman! Jag vill ta till orda för några minuter med anledning av en motion som jag och Sven G. Andersson har väckt med anledning av den proposition som behandlas i utbildningsutskottets betänkande. Den gäller frågan om lärlingsutbildningen. Jag vill först gärna uttala min tillfredsställelse över den behandling som lärlingsutbildningen och den inbyggda utbildningen fått i propositionen och i allt väsentligt även i utskottets skrivning. Det är en framgång som vi länge arbetat för på olika håll, inte minst inom den organisation som jag ibland företräder, nämligen Sveriges hantverksoch industriorganisation. Vi har under årtionden krävt en bättre ersättning för det arbete som utförs när företag tar emot lärlingar och ger dem utbildning. Vi har ansett att detta är en väsentlig investering. Härigenom kan man utnyttja befintliga resurser i form av lokaler och utrustning och ge en utbildning som är likvärdig med den som gesi skolorna. Vi erbjuder ungdomarna ett varierat utbildningsutbud, och vi kan också bidra till att väcka intresse hos ungdomarna för industriarbetet, vilket ju är väsentligt inte minst just nu. Lärlingsutbildningen ger också ungdomarna en god inblick i näringslivets förhållanden och villkor. Vi tror att det beslut som nu skall fattas är en framgång för utbildningsverksamheten. I vår motion har vi tagit upp ett problem i samband med övergången. I propositionen föreslås att lärlingsutbildning som påbörjas före den 1 juli skall ske enligt nu gällande statsbidragsregler för lärlingsutbildning. Vi anför i motionen att vi anser detta vara djupt orättvist. Därigenom kommer det för denna utbildning att utgå en betydligt sämre ersättning än vad de nya reglerna ger. Vi tror inte att det i praktiken går att hantera en fråga på det sättet. Utskottet har varit mycket knapphändigt i sin skrivning när man kommenterat motionen. Man har åberopat att det förslag som vi ställer, dvs. att de nya reglerna skall tillämpas även för den utbildning som sker enligt de gamla formerna, skulle kosta rätt mycket pengar. Man åberopar statsfinansiella skäl och anser att man inte kan tillgodose motionens önskemål. Vi har angett ett par olika vägar som man här skulle kunna gå. När man startar det nya systemet kan man inte på en gång uppnå full kapacitet. Därför bör det i början rimligen finnas utrymme för att ta över en del av den gamla verksamheten utan att det medför merkostnader för staten. Detta gäller närmast den utbildning som pågått i ett eller två år i de gamla formerna. De ansökningar om en treårig utbildning enligt det gamla systemet som nu ligger inne förmodar jag av praktiska skäl kommer att få ligga i avvaktan på att de nya reglerna träder i kraft. Därmed begränsas, såvitt jag kan förstå, de kostnader som beräknats i propositionen. Man får också räkna med ett visst bortfall av ansökningar. Vi tror därför inte att det skulle vara svårt att finna regler som möjliggör en smidig övergång utan att åstadkomma orättvisor. Vi anser i varje fall från motionärernas sida att den här frågan bör hållas öppen för överläggning inom berörda myndigheter. Jag föreställer mig att det från de företag som har avtal om utbildning enligt de gamla reglerna kommer att lämnas ansökningar i sommar om att få övergå till de nya formerna. Jag vill uttala den förhoppningen att sådana ansökningar skall behandlas positivt och att man finner vägar för en smidig övergång från det gamla systemet till det nya. Givetvis skall man i så fall även tillämpa de nya krav och regler som gäller för den nya lärlingsutbildningen. Med denna förhoppning avstår jag från att yrka bifall till min motion. Men jag förutsätter att berörda organ verkligen kommer att se positivt på en praktisk hantering av den här frågan till allas bästa.

Fru talman! Det kanske inte skadar — även om det blir en upprepning — att påminna om hur ungdomen reagerar mot regeringens förslag. Jag tar mig denna frihet eftersom jag inte så ofta förlänger taletiden här i kammaren. I dag fick jag ett kort per post från elevkåren vid gymnasiet i min hemstad Vänersborg. Där skriver man följande: ”Tänk Dig för den 28:e maj. Den 28:e maj kommer Du att vara med och avgöra den närmaste framtiden för ett stort antal ungdomar. Det gäller regeringens förslag om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. I förslaget om yrkesintroduktion ingår bl.a. att beredskapsarbetsplatserna för ungdom under 18 år skall tas bort och ersättas med utbildningsplatser på olika företag. Detta innebär att många ungdomars lön sänks med 90 96! Dessutom kommer kvalitén på yrkesintroduktionen att vara dålig, då det inte ställs några krav på att företagen följer LGY eller tillhandahåller utbildade lärare. Istor utsträckning rör det sig om gratis arbetskraft åt företagen. Vi uppmanar Dig att rösta emot förslaget och i stället verka för en utbyggnad av yrkeslinjerna på gymnasieskolan och en ökad satsning på beredskapsarbeten, med målsättningen att omvandla dessa till fasta anställningar.” Meddelandet får stå för dem som har skrivit det. Jag tycker ändå att detta är tänkvärt, och jag är glad att denna fråga har gjort ungdomen ännu mer politiskt medveten. Man börjar upptäcka vart det bär hän med det styre som vi f.n. har. Ungdomarnas uppmaning att rösta emot propositionen kommer jag att följa genom att rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Jag bara undrar hur de borgerliga ledamöterna här i kammaren, som antagligen har fått samma meddelande per post, kommer att ställa sig efter en sådan hälsning från ungdomarna.

Fru talman! Export av krigsmateriel är alltid en mycket känslig sak. När centern 1978 i en motion tog ett initiativ genom att föreslå att bestämmelserna för export av krigsmateriel skulle överses, var vi starkt medvetna om svårigheterna i olika avseenden. Det är svårt att ange vilka länder det skall anses vara tillåtet att exportera till. Vissa neutrala länder exporterar vi gärna krigsmateriel till. Vi hart.o.m. själva tagit initiativ till att försöka exportera flygplanet Viggen. Till vissa andra länder skulle vi aldrig kunna tänka oss att exportera krigsmateriel. Men det finns också gränsfall, dvs. länder vilka det är svårt att avgöra om vi bör exportera krigsmateriel till eller ej. Förhållandena i världen skiftar. Man kan exportera krigsmateriel till ett land vid ett visst tillfälle, men så förändras situationen i landet på ett sätt som gör att det är mycket olämpligt att exportera vapen till det. Det är alltså svårt att definiera till vilka länder vi bör exportera krigsmateriel. Det är också svårt att ange vilka slag av krigsmateriel vi skall exportera. Tidigare kunde vi exportera s.k. defensiv materiel, dvs. vapen som var avsedda för att fösvara det egna landet och inte för anfall. Den avvägningen är emellertid också mycket svår att göra. Vapen avsedda för försvar kan nämligen förändras eller apteras så att de kan användas vid angrepp. Problemet är detsamma med vissa för fredligt bruk avsedda anordningar. Det kan gälla fordon av olika slag, flygplan och sådant, som ganska lätt kan förändras och användas för stridsändamål. Trots dessa svårigheter ansåg vi att det har skett så mycket på området att man måste försöka se över bestämmelserna. Till de saker som har varit aktuella nyligen hör utbildning, patent och know-how, saker som kan exporteras och tjäna ett visst stridsändamål. Detta har knappast beaktats tidigare. Vi anser att man måste se över även dessa saker. Det är syftet med att vi motionerade och fick till stånd denna utredning. Men jag vill inte säga att vi hade så stora förhoppningar att vi utan vidare klart kommer att kunna skriva ned bestämmelser om att så och så skall det vara så är alla problem lösta. Om vi över huvud taget skall exportera krigsmateriel, kommer det att finnas bedömningsproblem även i fortsättningen. Enligt vänsterpartiet kommunisternas motion — det har också framhållits av Oswald Söderqvist — skulle man t.ex. kunna ge krigsmateriel till befrielserörelser. Men det måste bli ett väldigt svårt avgörande. Det är väl inte säkert att varje försök att förändra en regim alltid är en befrielserörelse. Det har hänt i vissa fall att ett land blir befriat och att det lovprisas väldigt mycket. Men efter en tid kommer en annan befrielserörelse och befriar landet på nytt. Man får väl hoppas att det i vissa länder inte skall bli alltför många befrielserörelser. Det medför ju att människorna får lida under besvärliga förhållanden. Även i andra avseenden är det svårt att klara ut vad som är befrielserörelser. Jag kan ta ett aktuellt fall: en stormakt ockuperar och underkuvar ett mindre land. Det kan väl tänkas att den lilla befrielserörelse som finns kvar där skulle kunna få vapen, men jag tror att det är väldigt svårt att i praktiken sända över vapen vid ett sådant tillfälle. Det uppkommer ständigt situationer, där det är svårt att avgöra till vem vapnen skall sändas. Vpk har föreslagit att man skall ta hänsyn till staternas inre förhållanden. Det har vi väl gjort i viss mån så till vida att vi inte exporterar vapen, om det är fråga om stridigheter mot andra länder eller oroligheter inom landet. Jag tror att man får hålla fast vid liknande bestämmelser också i fortsättningen. Man kan inte bara säga att man tycker att vi skall sända vapen till den och den befrielserörelsen, utan man får göra så noggranna överväganden som möjligt. Jag tror inte heller att vpk skulle bli så särskilt belåtet. Eftersom 95 20 av svenska folket inte har samma uppfattning som vpk, skulle nog bedömningarna bli sådana att jag inte alls är övertygad om att vi skulle sända krigsmateriel till de länder som vpk anser att vi skall sända den till.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

Herr talman! De svenska reglerna för export av krigsmateriel syftar bl.a. till att förhindra att Sverige bidrar till den militära potentialen i ett land som är krigförande eller för en aggressiv utrikespolitik eller befinner sig i ett område där krig hotar. Våra principer är restriktiva, jämfört med många andra länders regler. Denna restriktivitet omfattar tyvärr inte utbildning av militär personal. Detta har på ett häpnadsväckande sätt exemplifierats av ett svenskt statligt företag, nämligen Telub. Företaget har ett avancerat tekniskt och militärt kunnande och har specialiserat sig på att inom denna sektor svara för grundläggande utbildningsinsatser. Telub har kunnat sluta ett fyraårigt utbildningsavtal med den terroristliknande regimen i Libyen, ett avtal som innebär att 80 libyer får en högt kvalificerad militärteknisk utbildning i Sverige vid ett statligt företag. Detta är verkligen skandalartat. Självklart borde samma regler gälla för utbildning av militär personal som för export av krigsmateriel. Libyen har en statsledning som för en mycket aggressiv både inoch utrikespolitik. Libyen stöder ofta terroristaktioner världen över, samtidigt som man också ger terroristerna en fristad med statligt skydd. Libyens statschef överste Khadaffi åker runt och vrålar ut sitt hat mot staten Israel och hotar ständigt den lilla judiska nationen med utplåning. Här har vi alltså det Libyen som ett svenskt statligt företag har slutit ett avtal med om utbildning härilandet av ett 80-tal libyer under en fyraårsperiod i avancerat tekniskt och militärt kunnande. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att aktualisera frågan om förbud mot export av militära utbildningstjänster. I motion 1131 till detta riksmöte har jag tillsammans med några partikamrater krävt ”att riksdagen hos regeringen anhåller om att förslag till lagstiftning med förtur framläggs i syfte att hindra utbildning i Sverige av militärer från länder till vilka vi av politiska skäl inte säljer krigsmateriel”. Vad säger utrikesutskottet i betänkande 28, som nu behandlas, vad gäller denna fråga? Jo, man noterar inledningsvis ”denna utbildnings eventuella användning för militära ändamål”. Utskottet kan knappast mena allvar med detta sitt alltför glidande tvivel på utbildningens militära ändamål. Nog är det litet långsökt att högt avancerat tekniskt och militärt kunnande i första hand skulle användas till något annat än möjligen camouflerat militära ändamål. Vidare konstaterar utskottet att krigsmaterielkommittén kommer att studera om riktlinjerna för vapenexport behöver utvidgas till att även omfatta utbildningstjänster. Det är en angelägen uppgift för krigsmaterielkommittén att verkligen samordna reglerna för export av krigsmateriel och militär utbildning. Detta är den grundläggande principen i motion 1131, och för framtiden är det utomordentligt angeläget att kringgående rörelser som i Telubaffären inte blir möjliga att upprepa. Med tanke på den uppmärksamhet som den affären har fått i massmedia och i debatter här i kammaren vid olika tillfällen borde det vara rimligt att frågan kommer upp till skyndsamt handläggande i krigsmaterielkommittén, för att man skall komma fram till ett förslag som är möjligt att genomföra. Att vi i fortsättningen får samma regler för krigsmateriel och militär utbildning bör vara den grundläggande inställningen. Då en pågående utredning enligt utskottet har till uppgift att behandla bl.a. den fråga som tas upp i nämnda motion 1131, har jag för dage. ny ei särskilt yrkande. Men, herr talman, jag förväntar mig ett konkret ställnin” :- tagande från den pågående krigsmaterielkommitténs arbete, som av regeringen sedan kan föreläggas riksdagen för beslut. Slutresultatet bör vara att reglerna för export av krigsmateriel och militär utbildning samordnas i den kommande lagstiftningen.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att Esse Petersson inte framställde något särskilt yrkande. När det gäller Telubaffären hänvisar jag till den debatt som här i kammaren fördes mellan Olle Wästberg i Stockholm och handelsministern. Men jag vill opponera mig mot Esse Peterssons uttalande att det är fråga om utbildning i avancerad militär teknologi. Det är fråga om en fyraårig utbildning som närmast kan jämställas med vår gymnasieutbildning, och den bygger på den grundutbildning som libyerna har i sitt hemland. Jag vill instämma i Esse Peterssons tillfredsställelse över att direktiven ill krigsmaterielkommittén i detta avseende är vidgade, att handelsminist :rn vid denna debatt klart sade ut att också frågan om utbildning skall behanulas av utredningen enligt de direktiv som nu gäller. Det innebär att denna fråga kommer att behandlas och att förslag kommer att läggas fram. Det har skett förändringar, och dessa förändringar måste självfallet resultera i att man också ser över vilka konsekvenser t.ex. denna Telubaffär kan få i framtiden.
Herr talman! Just företaget Telub har, Ingrid Sundberg, ett avancerat tekniskt militärt kunnande på mycket hög nivå, och det är just i avancerad militär teknologi som libyerna skall få utbildning. Och jag anser det synnerligen olämpligt att sluta ett sådant avtal med en regim som -— jag tror att även Ingrid Sundberg bör kunna ansluta sig till det omdömet — framstår som högst tvivelaktig utifrån de kriterier vi har när det gäller krigsutrustning. Det är riktigt att dessa regler kommer att ses över av krigsmaterielkommittén, vilket påpekas både från utskottets och handelsministerns sida. Och det är självfallet angeläget att vi så snart som möjligt får en samordning av reglerna för export av krigsmateriel och export av militära utbildningsinsatser. Vi skall inte ha något tomrum i lagstiftningen som i detta sammanhang ger utrymme för kringgående rörelser. Vi måste i stället ha en likadan tillämpning oberoende av om det är fråga om export av materiel eller utbildningsinsatser. Även på denna punkt borde det finnas en överensstämmelse mellan utskottets talesmän och motionärerna.
Herr talman! Det är riktigt att företaget Telub arbetar med en avancerad militär teknologi, som även används av det svenska försvaret. Men jag vill här erinra om att den verksamheten hålls helt skild från den utbildningsverksamhet som det här är fråga om. Utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning i tekniska ämnen och är icke i något avseende sammankopplad med Telubs avancerade teknologiska verksamhet och produktion i övrigt.
Herr talman! Att detta avtal har slutits mellan just Telub och Libyen hänger samman med att företaget har denna speciella inriktning, detta speciella kunnande på detta avgränsade område, som är av intresse för denna krigiska stat. Av det skälet har man kommit fram till ett avtal, som från alla synpunkter är förkastligt. Det borde även vara det för utrikesutskottets talesman.